Herr talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat socialminister Lars Engqvist vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att tillstånden för rörelsehindrade inte missbrukas vid ett eventuellt införande av trängselskatter och för att rörelsehindrade som använder mer än en bil inte tvingas betala trängselskatt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på den interpellationen. Vidare har Ewa Björling, Björn Hamilton, Nils Oskar Nilsson, Henrik S Järrel, Marietta de Pourbaix-Lundin, Henrik Westman och Hillevi Engström ställt ett stort antal frågor om trängselskatten. Den 1 april 2004 beslutade regeringen om en remiss till Lagrådet om en lag om trängselskatt. Lagen ska gälla generellt i landet, men kommer nu endast att tillämpas vid passage av vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad. I Stockholmstrafiken finns i dag betydande köproblem. Bristen på framkomlighet innebär ineffektivitet och stora kostnader för såväl enskilda personer som för näringslivet och för samhället i stort. Till det ska läggas de stora kostnader både i pengar och ohälsa som trafikens miljöpåverkan innebär. Förseningar som orsakas av bilköerna i Stockholmsregionen kostar samhället mellan 3 och 8 miljarder kronor varje år enligt Stockholms Handelskammare. En ineffektiv och kraftigt miljöstörande trafiksituation är ohållbar på längre sikt och ger sämre förutsättningar för en dynamisk ekonomisk utveckling i hela regionen. Stockholm växer, och vi är många som vill att vår huvudstad ska kunna fortsätta att växa - inte minst ekonomiskt. Men det får inte ske till priset av en sämre miljö eller stora trafikproblem. Ska staden kunna växa och utvecklas till en modernare och renare storstad måste vi förhindra en trafiksituation som minskar effektiviteten, hämmar näringslivet eller ger allvarliga miljöproblem. Som en del i en trovärdig tillväxtpolitik krävs därför en långsiktig, prövande och prestigelös hållning i trafik och miljöfrågorna. Det förutsätter samarbete mellan staden, regionen och staten. De allra flesta som i dag är engagerade i att skapa en långsiktigt hållbar trafik och miljöutveckling är överens om att det krävs ett batteri av åtgärder för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Det handlar inte om ett val mellan vägar och kollektivtrafik. Det handlar om både-och. En sammanhållen och ansvarsfull politik måste innehålla satsningar över hela linjen, från investeringar i ett väl utbyggt vägnät till modern och konkurrenskraftig kollektivtrafik, och den kan även innehålla avgiftssystem som styr trafiken för ökad framkomlighet och mindre miljöpåverkan. Det är bakgrunden till att Stockholms stad kommer att genomföra ett försök med ett miljö och framkomlighetsfrämjande betalsystem. Regeringens avsikt är att överlämna en proposition om trängselskatt till riksdagen under våren.
Herr talman! Det som sker här i dag är unikt. Det unika är inte att sju moderater har lagt fram nio interpellationer med 23 konkreta frågor om trängselskatten till finansministern. Det unika är att finansministern, herr talman, inte har svarat på en enda av våra frågor. Inte en enda fråga har fått ett svar i det vi nu har hört. Dessutom har finansministern valt att slå ihop alla interpellationsdebatterna, vilket gör det fysiskt omöjligt för honom framöver - om han väljer att ta debatten - att svara på en enda av våra konkreta frågor. Herr talman! Bosse Ringholm, finansminister i Sverige, visar ett totalt förakt för oss som riksdagsledamöter, ett totalt förakt för riksdagen, ett totalt förakt för riksdagens kontrollmakt som består i att man kan ställa frågor till statsråd. Bosse Ringholm visar ett totalt förakt för demokratin och för alla dem som bor i Stockholmsområdet. Svek och förakt har i och för sig kantat frågan om trängselskatt. Annika Billström, borgarråd i Stockholm, sade före valet 2002: Vi kommer inte att införa trängselavgifter i Stockholm under mandatperioden. Det är ett vallöfte. Valresultatet hann knappt bli klart förrän vi fick veta att det skulle införas en trängselskatt i Stockholm, en extra skatt, en extra pålaga på dem som bor i Stockholm. Det är en extra skatt som kan uppgå till över 2 000 kr i månaden för en familj - ja, kanske mer om båda använder bilen. I höstas ordnades en folkomröstning i tolv moderatstyrda kommuner. Valresultatet var entydigt: 81,4 % sade nej till trängselskatter. Herr talman! Jag kunde ha kallat finansministerns svar en dåres försvarstal! Jag vet inte vem som hade blivit mest förolämpad; August Strindberg eller finansministern. Därför väljer jag att inte kalla det här svaret för en dåres försvarstal. Men jag har förstått att finansministern har börjat inse att trängselskatt inte är någon vinnarfråga, speciellt inte om man är arbetarkommunens ordförande i Stockholm, som Bosse Ringholm är. Jag vädjar till talmannen att han ska se till att vi under den fortsatta debatten faktiskt får svar på de 23 konkreta frågor vi har ställt om trängselskatter. Det vi hittills har fått höra har inte innehållit ett enda svar. Vi har inte frågat efter det finansministern har sagt. Herr talman! Om nu finansministern har valt att inte svara på våra frågor, tycker jag att han åtminstone kunde vara sanningsenlig i sitt svar. Han kunde sanningsenligt svara varför trängselavgifter, trängselskatter, biltullar - kalla det vad du vill - ska införas. Det handlar om makten. Det handlar om att Socialdemokraterna vill behålla regeringsmakten. Det är därför trängselskatten ska införas. Det finns inget annat skäl. Det hade varit klädsamt om det hade stått i svaret. Det är bara att konstatera att bilisterna i Stockholm än en gång har offrats på maktens altare.

Herr talman! Jag har ägnat min interpellation åt en fråga som gäller trängselskatter på Essingeleden. Essingeleden är en statlig väg som utgör huvudförbindelse mellan länets norra och södra delar. Att införa trängselskatter på leden innebär att man monterar upp barriärer och klyver regioner på mitten. Jag har frågat finansministern konkret: Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att säkerställa att Stockholms kommunfullmäktiges beslut om att inte införa tullar på Essingeleden efterlevs? Min andra fråga är: Har statsrådet gjort den bedömningen att trängselskatter på Essingeleden skulle utgöra ett problem för länets arbetsmarknad? Jag kan konstatera att finansministern i sitt skrivna svar inte heller har besvarat mina konkreta frågor. Så jag nöjer mig med att fråga finansministern om jag kommer att få ett svar här i dag. I så fall ser jag fram emot det.

Herr talman! Jag tackar inte för svaret eftersom jag inte har fått något svar. Man kan diskutera meningsfullheten med att ha sådan här verksamhet i kammaren över huvud taget. Om det inte går att föra en debatt och om man inte ens bryr sig om att försöka att svara på de frågor som ställs blir det rätt meningslöst för oss att framställa interpellationer eller att komma hit. Jag ska därför fatta mig ganska kort. Trängselavgiften införs trots vallöfte. Man bryr sig tydligen inte om oppositionens frågor. Observera att jag inte har frågat varför man ska införa trängselavgifter, utan jag har ställt särskilda, konkreta frågor som rör svårigheter som vi är bekymrade över och som vi antar att regeringen har svar på. Det är det som vi har ställt frågor om. Vi behöver inte få reda på att man vill införa trängselavgifter, det vet vi om och vi har olika uppfattningar. Som sagt, i finansministerns så kallade svar upprepas anledningen till att man vill införa trängselavgifter. Men finansministern tar inte upp den fråga som jag har ställt. Det framgår av lagförslaget att bilägare som inte betalar trängselskatten ska betala 500 kr i tilläggsavgift. Formellt ska då tilläggsavgiften fungera som ett skattetillägg där man förväntas att betala inom fem dagar. Ett skattetillägg innebär dessvärre att man förväntas att betala utan uppmaning och att inga inbetalningskort skickas ut till den skattskyldige. Genom att man använder konstruktionen skattetillägg vid utebliven biltullsbetalning kan det komma att stå i strid med både allmän rättstrygghet och bokföringslagen. Att skattetillägget ska vara betalt inom fem dagar innebär också en mycket kort tidsfrist. Det är därför som jag har ställt frågan: Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att tillse att allmän rättstrygghet bibehålls, om skattetillägg införs som bötesmetod vid utebliven biltullsbetalning?
Herr talman! Jag skulle vilja ha ett besked från finansministern om att detta bara är ett dåligt aprilskämt. Lagrådsremissen lämnades ju in den 1 april, så den kanske helt enkelt är ett dåligt sätt att skämta med oss stockholmare, något som vi inte uppskattar särskilt mycket kan jag informera om. Denna lagrådsremiss består av ca 140 sidor, och den är väldigt omfattande och invecklad. Ett 40-tal remissinstanser har lämnat yttranden. Biltullar, trängselskatter, trängselavgifter eller vad man nu vill kalla det är en mycket het politisk fråga och en fråga som berör allmänheten på många sätt. Som mina meddebattörer har sagt är det många som känner sig besvikna över och svikna av de löften som Socialdemokraterna gav före valet. Annika Billström lovade och försäkrade att det inte skulle bli några biltullar. Men det löftet visade sig förstås inte vara sant. Annika Billström har även sagt att de pengar som kommer in ska komma stockholmarna till godo fullt ut. Men det står skrivet i stjärnorna om det blir så. Det finns en mängd frågetecken och oklarheter kring dessa förslag. Förhoppningsvis kommer detta - som jag tycker - ganska illa underbyggda och dåliga förslag inte att bli verklighet. Det som upprör folk mest är att det innebär en ytterligare pålaga som drabbar de allra sämst ställda allra mest. De som har gott om pengar berörs inte särskilt mycket. De har ju råd att betala. Det är som brukligt, att de som verkligen behöver använda sin bil för att komma till sitt arbete, för att hämta barn på dagis eller för att skjutsa till fotbollsträningar kommer att drabbas värst. När man läser förslaget förvånas man över att regeringen vill undanta de utlandsregistrerade fordonen, både bilar och lastbilar. De ska inte behöva omfattas av någon biltullsavgift eller bilskatt alls. Orsaken till det är bland annat, om jag förstår det rätt, att det är svårt att kontrollera om de ska betala in skatt och hur man ska göra med avgifterna, sanktionsbeloppen, i efterhand. Jag tycker att det är ett orimligt förslag också i den delen, för konsekvensen kommer att bli att vi kommer att se fler utlandsregistrerade bilar i Stockholms kommun, i Stockholms län och i Sverige. Jag tänker också på dem som kör i yrkesmässig trafik. Det här förslaget innebär en ytterligare konkurrensnackdel för de svenska åkerierna. Redan i dag är konkurrensen i åkerinäringen väldigt snedvriden och orättvis. Det finns en beräkning som visar att svenska åkerier har 20 % högre kostnadsläge än konkurrenterna i omvärlden. Det är nämligen så att utlandsregistrerade bilar, lastbilar och långtradare, inte behöver hålla de vilo och körtider som gäller för svenska chaufförer i Sverige under förutsättning att resan påbörjas eller avslutas utanför Sverige. Utöver dessa orättvisor är det märkligt att regeringen inte tar hänsyn till att svenska åkare är världsledande när det gäller säkerhet och miljötänkande. Svenska åkare kör på den renaste dieselolja som finns, och många väljer att miljösäkra sin verksamhet enligt särskild ISO-standard. Min fråga till Bosse Ringholm, som jag hoppas att jag får svar på, är helt enkelt: Varför ska den svenska åkerinäringen diskrimineras och påföras ytterligare pålagor i form av biltullsavgifter och trängselskatter när konkurrenterna från andra länder befrias? Min följdfråga är: Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att lagen om trängselskatter inte ska strida mot EU:s konkurrensregler?